Herr talman! Detta blir kanske mer en presspolitisk debatt än en kulturpolitisk debatt, men det är ett viktigt kulturpolitiskt mål. Det är inte sant att ägarna har sagt att de inte kommer att ta sitt ansvar. De har tagit och de tar sitt ansvar. Det är därför man vidtar dessa åtgärder för omstrukturering. Frågan är hur mycket man har råd att blöda. Det är den ena frågan. Den andra frågan är vilka åtgärder man kan vidta för att rekonstruera och bygga upp. Detta arbetar man med för närvarande. Det är bl.a. därför den här åtgärden är vidtagen. Det hade självfallet varit enklare om vi hade haft ett högre presstöd, och det är alldeles självklart att hade vi inte haft något presstöd eller beslutat att snabbavveckla det, som folkpartiet vill, hade vi inte behövt diskutera den här frågan i kammaren över huvud taget. Då hade tidningarna varit döda och stora delar av yttrandefriheten mycket kraftigt begränsad. Detta är det allvarliga i den här situationen. Lars Ahlmark säger i sin sista replik att kritiken kanske inte gäller så mycket den totala volymen av dessa 300 miljoner, och det är bra för då har vi kommit till något slags slutsats i den här debatten, nämligen ett konstaterande att volymmålet är uppfyllt. Det gäller snarare kritiken om det sista året, och där kan man ju diskutera. Jag menar att vi ändå har gjort en del i utskottet på socialdemokratiskt initiativ för att lyfta fram detta. En del beror väl dessutom på att tempot minskade något och på att vi här i riksdagen har velat gå snabbare fram -- och även gjort det i något fall -- än vad regeringsförslagen har inneburit. Eftersom detta är det sista replikskiftet vill jag fortsätta och vända mig till Lars Ahlmark. Jag vill tacka för en som vanligt intressant och stimulerande debatt. Jag skall gärna erkänna att man får skärpa sig litet extra när man diskuterar med Lars Ahlmark. Vi träffas kanske inte i debatt i riksdagen så mycket mer. Jag vill ändå ta tillfället i akt att här ifrån få framföra ett tack för samarbetet i utskottet. På liknande sätt vill jag vända mig till Alexander Chrisopoulos. Vi har väl delvis gemensamma nämnare, men vi har också delvis olika utgångspunkter. Det som har varit stimulerande, och det har även dagens debatt visat, är att det i stor utsträckning blir en ideologisk inriktning på debatter och diskussioner. Det uppskattar jag mycket. Jag tror att svenska folket över huvud taget skulle må väl av att mer ta del av en ideologisk debatt.

Herr talman! I debatten hittills har talarna belyst de olika kulturpolitiska målen. Det har varit mycket intressant att lyssna. Jag kan till fullo instämma i Åke Gustavssons deklaration när det gäller de socialdemokratiska kulturpolitiska målsättningarna. Regeringens kulturinsats för att främja förnyelse och utveckling av kulturlivet har ju väckt reaktioner i form av tankar, funderingar, kritik och beröm, och det bevisar att kultur inte lämnar någon oberörd. Ett av delmålen i kultursatsningarna har varit att förbättra de konstnärliga yrkesutövarnas arbetsvillkor. I kulturutskottets betänkande nr 21, som vi nu behandlar, finns förslag om ersättning och bidrag till konstnärer. Flera talare har redan i debatten påpekat att vi i varje fall i stort har varit mycket samstämmiga när det har gällt de här frågorna. Jag tycker, herr talman, att det är värt att nämna att vi nu, trots det kärva ekonomiska läge som råder, kan konstatera att pengar har avsatts för att stödja konstnärerna. Det sker nu en nysatsning för att förbättra konstnärernas villkor. Att satsa på konstnärerna är att satsa på oss alla. I den föränderliga värld som vi lever i, med upplösning av gamla värderingar, nya livsstilar, en internationalisering som vi inte har varit med om tidigare, en ökad välfärd, mer fritid och nya tekniker, behövs konstnärerna kanske mer än någonsin tidigare. Det är ju de som på olika sätt genom sin verksamhet får oss att reflektera, att utforska och kritisera både gamla och nya företeelser. Konstnärernas arbete är ett medel för oss att hitta vår identitet i en föränderlig värld. Intresset för konstnärlig verksamhet av skilda slag har ökat, och det tycker jag är ett utmärkt betyg åt den kulturpolitik som har förts. Men trots det blir ju inte alla konstnärliga produkter efterfrågade. Populärkulturen breder ut sig alltmer, och ibland är det litet svårt för den seriösa konsten att klara sig på den hårda marknaden. Vi socialdemokrater tycker att det är nödvändigt att stödja konstnärlig verksamhet som inte av egen kraft kan överleva på den s.k. marknaden. Det finns smala uttrycksformer som behöver stöd. Jag kan inte låta bli att reflektera -- inte reflexmässigt, som någon sade tidigare, utan i verklig mening -- över vad som skulle hända om enbart marknaden tilläts att råda inom kulturens område. Hur skulle det då gå med mångfalden och vår strävan efter ett breddat, icke likformigt kulturutbud? Jag håller med om att vi måste se till människovärdet mer än till marknadsvärdet. För att skapa en bättre arbetsmarknad för konstnärer, även för nyskapare och för dem som arbetar med smala verksamheter, samt för att i olika former kompensera konstnärerna för den tillgång allmänheten har till deras verk föreslår vi nu en förstärkning med exempelvis en kollektiv visningsersättning om 13,5 milj.kr. I utskottet tillstyrker vi också regeringens förslag om förstärkningar för upphovsmän på musikområdet samt för musiker och sångare. Bidraget för internationellt kulturutbyte ökas, och biblioteksersättningen justeras. Ett sätt att skapa ytterligare inkomster för att förstärka konstnärernas ekonomi kan vara att låta en del av försäljningssumman vid vidareförsäljning av konst gå tillbaka till konstnären eller till konstnärskollektivet. Frågan har aktualiserats vid flera tidigare tillfällen, och nu säger vi från kulturutskottets majoritet att vi förutsätter att regeringen snarast prövar den här frågan. Kulturutskottets socialdemokratiska grupp har inte kunnat ställa sig bakom förslagen om ytterligare 5 inkomstgarantier och 15 långtidsstipendier. Det har ju talats om det fyllda programmet, och för oss har det varit fråga om en prioritering. Vi har då, som vi skriver i våra reservationer, prioriterat Trots den satsning som nu görs på konstnärera och deras villkor finns det naturligtvis mycket övrigt att önska. Bidrag till husartister är ett exempel. Även om inte alla förslag kan tillstyrkas, tycker jag att det känns mycket positivt att vi nu har tagit ett stort steg framåt när det gäller ersättning och bidrag till konstnärer. Herr talman! Jag yrkar bifall till kulturutskottets hemställan i dess betänkande nr 21 på alla punkter utom mom. 9, 10 och 11, där det finns socialdemokratiska reservationer. Detta innebär att jag yrkar avslag på de övriga reservationerna vid betänkande.

Herr talman! Med tanke på den långa debatt som vi har fört och kommer att föra i dag skall jag bara ställa en kort fråga till Ingegerd Sahlström, och den gäller inkomstgarantierna. Riksdagen konstaterade för ett par år sedan att dessa var en värdefull form av stöd till olika typer av kulturskapare och att därför ytterligare 20 garantirum skulle inrättas. När nu socialdemokraterna säger nej till de 5 sista av dessa 20 garantirum är det för att spara 400 000 kr. Jag har mycket svårt att förstå att man, när riksdagen har uttalat sin uppfattning på en sådan punkt, för att spara denna summa reserverar sig. Det måste ligga någonting annat bakom, t.ex. en markering mot riksdagens möjligheter att ha egna åsikter i kulturfrågor.
Herr talman! Frågan om inkomstgarantierna var uppe till behandling bl.a. i samband med utarbetandet av utredningsrapporten Konstnärens villkor. Av den framgår att en hel del av remissinstanserna inte var så positiva till de här garantierna. I nuvarande läge har utbildningsministern i sitt förslag satsat på en enda garanti. Inom den begränsade reformram som föreligger är det i dag knappast någon idé att binda upp sig för resurser till långsiktiga fasta åttaganden.
Herr talman! Vad utskottets majoritet har gjort på den här punkten är att den fullföljt det löfte som tidigare hade givits om inrättande av ytterligare 20 garantirum. Majoriteten har emellertid också accepterat synpunkter om att andra stödformer kan vara intressanta. Det är bakgrunden till att därutöver 15 långtidsstipendier föreslås bli inrättade, men socialdemokraterna har ju varit motståndare även till dem.
Herr talman! Som jag sade tidigare har vi i vår grupp gjort en prioritering. I det här fallet har vi prioriterat Riksteaterns verksamhet.

Herr talman! Det är glädjande att notera den uppmärksamhet som kulturfrågorna numera får i våra debatter. Det är också angeläget att slå fast att de många som nästan reflexmässigt talar om kulturens undergång, medborgarnas ointresse och politikernas benägenhet att ständigt skära ned kulturanslagen faktiskt är offer för en mytbildning. Det gångna decenniet har varit det decennium då det har byggts flest bibliotek i vårt land och fler kulturhus än någonsin tidigare. Denna oerhörda expansion fortsätter även under detta decennium. Ett exempel härpå är en ny musikteater i Göteborg, ett annat exempel är avancerade planer på ett nytt modernt museum. Vi kan se att regionaliseringen har varit framgångsrik och att barn och ungdom såsom aldrig tidigare har fått plats i kulturdiskussionen och i kulturpolitiken, dessutom en mycket medveten placering. Konstnärerna har fått förbättrade villkor, låt vara att deras arbetssituation alltjämt i långa stycken är otillfredsställande. Debatten i denna riksdag präglas av en omsorg om och av respekt för kultur, och deltagarna i debatten visar ett genuint intresse för kultur från skilda utgångspunkter. Jag har all anledning att uttrycka uppskattning för att den debatten i denna kammare nu kan föras på det sättet över partigränserna. Jag vill gärna vid detta tillfälle, när jag vet att flera av kulturutskottets aktiva och engagerade ledamöter med denna riksdagsperiods slut lämnar riksdagen, uttala några ord av tack och uppskattning till dem. Det är Ingrid Sundberg, Lars Ahlmark och Lars Ahlström, samtliga de ordinarie moderata ledamöterna, som om jag har förstått rätt med detta riksmötes utgång lämnar riksdagen. Alexander Chrisopoulos, vänsterpartiet, tillhör dem som lämnar riksdagen. Jag vill gärna upprepa den uppskattning som jag har lärt mig känna för deras kunskapsrika inlägg, för deras engagemang och för de i bästa mening goda samtal som vi här har kunnat föra. Det finns emellertid skillnader i våra synsätt, och det har att göra med det som jag bl.a. kan se i vårt eget parti, som så starkt betonar att tillgängligheten inte räcker som riktningsgivare för en kulturpolitik. Det krävs också ett engagemang för att stimulera delaktigheten, och det är, som jag ser det, en avgörande punkt. Vi går nu in i ett utvecklat europeiskt samarbete, där många i entusiastisk yra talar om det gränslösa Europa, vilket naturligtvis inte är gränslöst. Gränserna kommer att finnas kvar. De som föreställer sig att medborgare i Flen eller Hökarängen redan när de vaknar den första morgonen efter Sveriges inträde i EG kommer att kunna tyska kommer att bli grymt besvikna. Det blir lika svårt att lära sig tyska i fortsättningen som det har varit hittills. Kulturskillnaderna består, men gränsöverskridandena förenklas, och det är viktigt. Vi måste dock ha nyans och perspektiv också i det sammanhanget. Men vi ser nu olika hot dyka upp vid horisonten. Jag har under många år kunnat se vad jag har uppfattat som en obehaglig kulturlöshet hos vissa grupper i samhället, ofta människor med ledande positioner, folk som tillhör samhällets etablissemang. Jag kan nu konstatera att den kulturlösheten, som ofta har varit personlig och icke medvetet uttalad, kan man se medvetet och preciserat uttalad, ofta i form av ett rent kulturförakt, hos dem som betecknar sig själva som nyliberaler. Jag skall be att få ge några exempel. Endast två dagar efter det att det moderata borgarrådet Carl Cederschiöld hade övertagit makten i Stockholms stadshus, väljer han att ställa ut sitt kulturförakt inför offentligheten. I Expressen säger han: ''I dag får du bidrag bara du kallar dig konstnär. Det måste bli slut på det.'' ''Kommunen skall satsa mindre pengar på kulturen.'' Det är ett annat av hans programmatiska uttalanden. Det är uppenbart att Cederschiöld inte har en aning om de villkor under vilka konstnärer verkar. Man kan misstänka att han inte ens är intresserad av att ta reda på det. Men vad är det som gör att hans portföljbärare i Stadshuset i Stockholm -- Dreber, Rydberg, Kahn, och allt vad de heter -- stödjer honom? Även de menar tydligen att kulturen skall leva på sina inträdesavgifter och kommersiella intäkter i fortsättningen. Cederschiöld är inte ensam som moderat om att visa ringaktning mot kulturen. Han har en partibroder i Haninge kulturnämnd som i en debattartikel i Dagens Nyheter säger att nu är folkbibliotekens tid förbi. De har ju bara haft till uppgift att påverka folket i en viss riktning. Det har socialdemokraterna sörjt för. Nu är det den specialiserade kunskapen som gäller. Enligt artikeln bygger man upp specialbiblioteket bäst hemma. Denne moderate kulturnämndsledamots brist på historisk kunskap borde vara generande för hans parti. Folkbibliotekens roll som bildningshärd och som plats för ett fritt intellektuellt sökande torde bara den kunna undgå att begripa som aldrig läser skönlitteratur, som aldrig har besökt ett bibliotek och som kanske inte ens läser tidningarna. Debattartikeln är emellertid inte bara generande, den är också skrämmande. Han avfärdar varje medborgares rätt till kunskap genom att säga: ''Det är ofrånkomligt att kunskapssökande är de starkas privilegium, men detta har i årtionden motarbetats av en utbildningspolitik som styrs av antiintellektualism och nivellering. Att söka kunskap är och bör vara ett privilegium för de starka!'' Råare, öppnare har högerns sämsta tradition inte formulerats på länge. Högerns ledande strateger uttrycker sig försiktigare. Jag talar inte explicit om moderaterna. Det är därför jag använder termen höger. Jag ber om att inte bli korrigerad när det gäller partibeteckning. Men det är dess bättre så att korpralerna emellanåt säger det som fältherren bara tänkte. Ibland finns det skäl att vara glad att det finns pratglada korpraler. Jag skulle inte ägna så stor uppmärksamhet åt dessa båda exempel om de vore enstaka övertramp. Men det är de inte. För något år sedan kunde man, också i Dagens Nyheter, läsa om den unge framgångsrike fullmäktigeledamoten och riksdagsledamoten som krävde att ett konstverk av Albin Amelin skulle avlägsnas från fullmäktigesalen för att konstnären målat röda fanor på det. Det var inte politiskt neutralt. Även när DN-intervjuaren litet urskuldande sade att det ju också fanns blommor på bilden fick han till svar att blommorna ju var röda. Man vet ju hur det är med blommor. Socialdemokraterna har en röd ros, och vpk en nejlika. Han kunde ha tillagt att centern har en klöver, miljöpartiet en maskros och kds en vitsippa. Det blir inte många blommor kvar som konstnärerna får måla, om de skall bli godkända av de moderata censorerna. Tillgänglighet och delaktighet, frihet och öppenhet -- det är nyckelorden för socialdemokratins kulturpolitik. Vem kommer i höst att ersätta de förtjänta ledamöter som nu lämnar de moderata platserna i kulturutskottet? Vilken konst och kultursyn kommer de att företräda? Kommer likgiltigheten och föraktet för konst och kultur att vara ledande, eller kommer censurivrarna att vara de som tar befälet? Hur kan centerpartister och folkpartister godta att ställa upp som hejaklack åt de högerkrafterna? Än en gång har vi kunnat se hur kulturfrågorna i dessa inlägg som nu ställts ut till öppet beskådande kan placeras i ett höger--vänster-perspektiv. Var håller den liberala vänstern till? Var finns de frisinnade? Var finns den folkliga centern? Är den klassiska kulturkonservatismen i dag alldeles stendöd? Var finns dess förespråkare i de skaror som nu stormar fram och hoppas på inträde i detta hus? Har de dukat under för högerpopulismens yviga stridsrop? Vi behöver en stark och stärkt opinion för en öppen generös kultursyn och en enträgen kulturpolitik. Socialdemokratin är beredd att över partigränserna samarbeta med alla goda krafter för att vinna det syftet.

Herr talman! Först vill jag tacka Bengt Göransson för hans vänliga ord. Det utbildningsministern därefter sade har jag ingen anledning att tacka honom för. Jag vill snarare uttala en besvikelse över att han, som i allmänhet kan föra en intellektuellt högtstående debatt, använder sig av en sådan teknik. Han angriper ett par personer som inte är närvarande i kammaren och utvecklar sina synpunkter om dem. Han angriper artiklar som jag förutsätter att flertalet ledamöter inte har läst eller känner till. Detta gör han i stället för att diskutera den socialdemokratiska politik som framkommer i riksdagen i dess arbete, och -- om han så finner anledning -- angripa den moderata politik som vi presenterar här i huset i våra parti och kommittémotioner. Jag tycker att Bengt Göranssons typ av debatt inte är värdig denna kammare. Jag går över till själva sakfrågan. Jag tror att det kan finnas en viss skillnad i grundsyn. Men jag tror inte att Bengt Göransson har fångat den när han säger att det är engagemanget som är speciellt utmärkande då det gäller den socialdemokratiska kulturpolitiken. Tvärtom, vi har från moderat sida ofta förvånat oss över hur ointresserade socialdemokraterna är av människors spontana engagemang. Det gäller t.ex. det stora engagemang som finns i våra frivilliga konstföreningar runt om i landet. Det gäller det personliga engagemang som finns när någon satsar egna medel på en kulturhistoriskt intressant byggnad. I stället sticker den socialdemokratiska bockfoten fram när man försöker styra kulturen i en viss riktning. Kulturpolitiken blir ett instrument för att nå vissa mål. Det är facket som skall engagera sig i kulturen på arbetsplatserna, inte de anställda som frivilligt sluter sig samman och bildar en konstförening eller något annat av det slaget. Det är kulturrådet som skall bestämma vilken utvecklingsverksamhet ett ansvarsmuseum eller regionalt museum skall syssla med, inte den styrelse som dessa museer har eller de kunniga tjänstemän som finns inom museets organisation. Det är en väsentlig skillnad mellan socialdemokratisk och moderat kulturpolitik i det att socialdemokraterna försöker ta tag i kulturen och leda den i den riktning man vill i stället för att uppskatta kulturens egenvärde.

Herr talman! Var finns socialliberalismen? Var finns frisinnet? I dessa dagar diskuteras finansminister Feldts bok mycket. Om det som står i boken är sant vill jag ge kulturministern en eloge. Feldt säger att kulturminister Göransson var den enda av de föreslagna statsråden som ställde krav. Han ställde kravet att kultursektorn inte skulle missgynnas. Det var av skälet att under de borgerliga regeringsåren, när kulturministern var liberal, hade kultursektorn varit en gynnad sektor. Så har det varit med folkpartiet. Folkpartiet prioriterar kulturen. Vi har gjort det i årets budget, och vi gjorde det i föregående års budget. Vi har vunnit vissa framgångar i år. Jag vill ta upp en annan fråga när nu kulturministern diskuterar hela landet. Det finns ett län som heter Bohuslän. Det är en borgerlig majoritet i det länet. Där vill man starta en regional teater. Den folkpartistiske ordföranden har varit bekymrad. Han säger att det inte kommer att bli några nya grundbidrag och att det inte går att starta någon ny teater. Vad säger kulturministern om att det inte kommer några nya grundbidrag? När skall bohuslänningarna få sin teater? De signaler som nu skickas ut är allvarliga. Även jag är medveten om att det finns hot gentemot kulturen i landet. Landstingen, som har fått ett övergripande ansvar, har stora behov när det gäller vård och annat att fylla. Frågan är också hur många kommuner som skall engagera sig. Det blir då bekymmersamt när det kommer signaler om att kulturminister Göransson inte fullföljer de löften som är inskrivna i tidigare riksdagsprotokoll. Det går inte då att skylla ifrån sig. Detta är fakta i dag. Vilka signaler ger kulturministerns budgetförslag ute i landet?

Herr talman! Jag hade förväntat mig att statsrådet Göransson litet mer skulle ha uttryckt sin tacksamhet över kulturutskottets arbete under dessa två år och inför det tredje året på kulturbudgeten. Utskottet har stått för en stor del av arbetet med att uppfylla målen och dessa summor som har nämnts. Utskottet har faktiskt tillfört kultursektorn pengar. Jag trodde att kulturministern kände stor tacksamhet över att ha fått denna hjälp i dragkampen mellan olika konton i regeringen. Jag ställde tidigare frågor till de socialdemokratiska företrädarna. Jag har ännu inte fått några svar. Jag hade också hoppats på att få svar från Bengt Göransson i hans inlägg om vad det är som gör att man skyggar inför tanken på en utvärdering om huruvida 1974 års kulturpolitiska mål är uppfyllda. Det vore viktigt att få en sådan utvärdering för att se om målen är uppfyllda, om rätt medel används om målen inte är uppfyllda osv. Det finns möjligheter att förändra förslagen så att det blir en bättre tingens ordning. Herr talman! Centerns agerande när det gäller den moderata politiken tyder ju inte precis på att den är en hejaklack. Om Bengt Göransson har tagit del av de handlingar som vi debatterar i dag, ser han att det finns en stor iver från centerns sida att verkligen flytta fram positionerna för svensk kulturpolitik. Det skall bli bättre för många människor, och tillgängligheten till kulturen skall ökas. Om jag känner centerpartisterna rätt i Stockholm, har de visat genom praktiskt handlande genom åren samma ambition. Jag kan inte tro att ett byte av den finansansvarige i Stockholm innebär att man i alla delar till punkt och pricka delar hans uppfattning. Jag tror att centern även i Stockholms kommun kommer att visa fortsatt stor självständighet till fromma för kulturens utveckling.

Herr talman! Jag vill upprepa att miljöpartiet de gröna i sitt förslag har ställt till förfogande 200 milj.kr. mer än vad regeringen anslår. Det var intressant att höra att det den här gången var fråga om 34 milj.kr. mer än vad regeringen har anslagit. Tidigare har det rört sig om 50--60 milj.kr., men det är inte det som är det viktiga. Kulturministern talar om tillgänglighet och delaktighet och att de måste befrämjas som något slags tvillingpar. Det håller jag med om. Det är viktigt att konstupplevelser eller kulturupplevelser betraktas som lika aktivt och kreativt som själva skapandet av konsten. Man kommer då in på frågan om estetik. Det är mycket viktigt att estetiken inte kommer bort i detta sammanhang. Det är människans sjätte sinne att kunna uppleva världen genom estetiken. Jag kan inte gå in på exemplen från den kommunala verksamheten och inte heller artikeln, eftersom jag inte har läst den och därför inte kan bemöta den. Men det intressanta är vad som sker i den statliga politiken. Det har nu kommit en gymnasiereform som innebär att bildämnet skärs ned mycket kraftigt och att konst-, musik och kulturhistoria nästan försvinner totalt. Det var någon som här nämnde att det var mycket viktigt att topparna inom näringsliv och förvaltning har med sig kulturupplevelser och en riktig syn på kulturen, något som inte minst är viktigt när de skall ut i Europa och agera för Sverige. Hur kan det vara möjligt att man skär ner så radikalt på detta ämne? Det är inte nödvändigt att kulturministern svarar på detta, eftersom den frågan redan har ställts av fyra frågeställare, och jag är en av dem. Jag kommer att få svar den 7 maj, men jag tycker att det är egendomligt och att det inte riktigt stämmer.

Herr talman! Jag vill först tacka kulturministern för de vänliga ord han har sagt. Jag är också speciellt tacksam för att jag fått chansen att lära känna kulturministern. Kulturministern säger att det naturligtvis finns nyanser mellan de olika partier som är aktiva i kulturpolitiken och i kulturutskottet. Det finns det självfallet. Man betonar mer eller mindre, som kulturministern säger, tillgängligheten och delaktigheten. Jag delar kulturministerns uppfattning att det inte räcker med en allmän rätt att tycka, utan man måste skapa förutsättningar för människor att också kunna utnyttja denna rätt. Det räcker alltså inte med den allmänna tillgängligheten utan man måste skapa möjligheter för människor att kunna utnyttja denna tillgänglighet. Detta är en av huvudpunkterna inom kulturpolitiken, och det gäller även exempelvis för yttrandefriheten. Det räcker alltså inte bara med formell rätt att yttra sig, man måste kunna skapa förutsättningar för att människor skall kunna utnyttja yttrandefriheten, och det gäller alla i detta samhälle. Det förhåller sig på samma sätt med kulturell frihet. Nu säger kulturministern -- som vanligt, höll jag på att säga -- att socialdemokraterna har gjort det ena efter det andra. Vi har skapat så och så många folkbibliotek, kulturinstitutioner och vi har gett så och så mycket stöd till tidningar genom presstöd och till amatörkulturen osv. Det kan man ju säga. Därefter går kulturministern till direkt angrepp mot högern och dess kultursyn. Men kulturministern säger inte något annat. Min enkla fråga är: Anser kulturministern att det som görs i dag är tillräckligt för att uppnå den delaktighet som är målsättningen för denna kulturpolitik? Anser kulturministern att det som hitintills har skett, vilket naturligtvis är positivt, är tillräckligt för att möta de nya krav som utvecklingen ställer på kulturområdet? Vi kan i detta sammanhang nämna den massproducerade skräpkultur som väller över oss, den allmänt utbredda anonymiteten och människors ensamhet, en viss kris som finns i organisationslivet osv. Man kan också i största allmänhet nämna det andligt fattigare liv, vilket konstaterades i socialdemokraternas 90 talsprogram. Är insatserna utifrån denna utgångspunkt tillräckliga?

Herr talman! Jan Hyttring inledde med att säga att han tyckte att jag borde ha uttalat min tacksamhet för kulturutskottets ansträngningar. Det har jag faktiskt gjort. Jag sätter värde på kulturutskottets ansträngningar, och jag uttalar ofta tacksamhet för de insatser som görs. Jag förbehåller mig emellertid rätten att också föra resonemanget vidare och inte föra kulturdiskussionen i riksdagen som om den ingick i ett slutet system för uteslutande kulturutskottets ledamöter och den i debatten deltagande kulturministern. Jag fick också frågan varför regeringen inte är entusiastisk inför en utvärdering. Det har skett en stor europeisk utvärdering av kulturpolitiken. Jag vet att centerpartiet av tradition älskar utredningar mer än andra partier gör, och det finns kanske där också något av ett kynne för detta. Socialdemokratin har möjligen, om jag får använda det uttrycket, en något mer exekutiv ambition än ambitionen att dokumentera och utreda. Jag är medveten om, Jan Hyttring, att många centerpartister känner vånda inför denna mycket aggressiva höger, och jag talar fortfarande om högern och inte explicit om moderata samlingspartiet. Jag talar om högertendensen i samhället. Att den oroar kan man se även hos centerpartiets partiledare. Men det som förvånar mig är att konklusionen ändå är att man måste söka ett nära samarbete med just de krafter som man så starkt misstror. Lars Ernestam refererar till Kjell-Olof Feldt som i och för sig, vilket är helt riktigt, på vissa ställen i sin bok säger att kulturpolitiken alltjämt var gynnad, vilket möjligen kan kännas som en viss påminnelse till dem som i tidigare debatter här i kammaren har sagt att Kjell-Olof Feldt ständigt har hindrat kulturpolitiken att expandera. Den har varit gynnad. Jag noterar denna ändrade syn på verkligheten hos dem som från borgerligt håll nu refererar honom. Han säger också att kultursektorn var gynnad under de borgerliga regeringsåren, och det stämmer ju. Den var det. Märk väl, jag har aldrig, och det förutsätter jag att Jan-Erik Wikström som sitter här i kammaren är beredd att vitsorda, påstått att den skulle varit illa hanterad av Jan-Erik Wikström. Det har jag aldrig gjort. Jag är däremot inte säker på, och det är skälet till min oro, att den kommer att gynnas på samma sätt i den allians som nu etableras. Lars Ernestam frågar om man inte skall fullfölja löften. Jo, det skall man göra. Jag har mycket hederligt i årets budgetproposition redovisat de problem som regering har stått inför. Vi har i fast penningvärde kunnat förstärka den statliga kulturbudgeten med bortåt 400 milj.kr. utöver de medel som är förda till musikteatern i Göteborg. Men eftersom riksdagen är suverän har de pengarna inte placerats på exakt de poster som regeringen hade förutsatt och förutsett i sin planering. Jag har därför sagt att regeringen har kvar uppgifter som vi måste skjuta på, eftersom de pengar som regeringen avsatt och räknat med att disponera har förbrukats då riksdagen har gjort vissa andra dispositioner, och det får vi respektera. Löftet är i själva verket därmed mätt i mängden pengar fullföljt med råge, och det har vi redovisat. Vi försöker inte komma ur de åtaganden som vi har gentemot bl.a. konstnärerna genom att säga att detta är något som vi får ta under kommande år. Lars Ahlmark beklagar och säger att jag ägnar mig åt en ovärdig debatt. Jag angriper dem som inte är här och berör artiklar som inte alla har läst. Samma sak sade Kaj Nilsson. Jag har inte valt att beröra artiklar speciellt för att ge Lars Ahlmark tillfälle att bemöta artiklarna eller resonera kring dem. Jag har tagit upp ett antal mycket konkreta exempel för att blottlägga tendenser i svenskt samhällsliv och i svenskt politiskt liv i dag, tendenser som jag tycker är oroande och obehagliga. Jag väljer då mycket konkreta exempel. Finansborgarrådet i Stockholm Carl Cederschiöld är faktiskt inte vilken moderat som helst. En vice kulturnämndsordförande i söderkommunen Haninge är inte vem som helst. En riksdagsledamot som tycker att man skall censurera konstverk är inte vem som helst. Man kan inte föreställa sig att man skall ha det så underbart i tillvaron att man skriver artiklar och låter publicera dem, i förhoppning att de skall fungera som opinionsbildare i undervegetationen, och sedan i riksdagens kulturdebatt, mot bakgrund av ett starkt och uppriktigt personligt engagemang, skall slippa att för sitt partis räkning konfronteras med de tendenserna. Det är därför jag har tagit upp dem. Jag har all respekt för de många välsinnade och engagerade moderata riksdagsledamöter som bärs upp av ett genuint och entusiastiskt kulturintresse. Skillnaden mellan oss är kanske den som har med delaktigheten att göra. Där tror jag att Lars Ahlmark litet grand missförstod mig. Jag talar alltså om att ett kulturarbete alltid måste förenas med vad som kan sägas vara en folkbildningsambition. Jag kommer ihåg häromåret, när nyliberalismen och kulturkonservatismen kolliderade på den punkten. Gunnar Hökmark, då ganska ung, skrev i en artikel att kultur uppstår först i det ögonblick då kulturen möter konsumenten och vinner dennes uppskattning. Leif Carlsson på Svenska Dagbladet, som representerar en kulturkonservativ tradition, sade att det kanske faktiskt inte är fullt så enkelt, att kulturens värde är detsamma som dess marknadsvärde, mätt i antalet konsumenter. Det är på den punkten som jag har sagt att tillgänglighet räcker inte. Man måste också sträva efter delaktighet. Bohusläns länsteater är, Lars Ernestam, mot denna bakgrund med all säkerhet tryggad. Det kommer att bli en länsteater. Det kommer att bli många länsteatrar. Jag vill gärna avsluta med att ta upp den fråga som Alexander Chrisopoulos ställde: Är det som görs i dag tillräckligt? Nej, det är inte det. Det kommer aldrig att vara tillräckligt. De kulturpolitiska målen är faktiskt inga mål som uppfylls. Jag har sagt det förut: De är riktningsgivare vid varje beslutstillfälle. Man måste alltid sträva efter att tillgodose yttrandefrihetens krav, man måste vid varje tillfälle sträva efter att föra ut det man har. Vi kommer aldrig att kunna säga: Jättefint, nu har vi uppfyllt de kulturpolitiska målen, så nu kan vi glömma dem! Så enkelt är det inte. Vi kommer aldrig att kunna avsätta tillräckligt.

Herr talman! Det är nog inte så att vi mer än andra partier älskar utredande. Det är väl närmast så att vi är rätt noga med inom centerpartiet att få en bra grund och en bra utgångspunkt för de åtgärder och förändringar som vi föreslår. Min förhoppning är naturligtvis att den nuvarande regeringen har samma synsätt, att man vill ha en god grund för sina ställningstaganden. Nu säger Bengt Göransson att Europarådets utvärdering är bra. Det är klart att min omedelbara fråga blir: Vad har Bengt Göransson dragit för slutsatser av denna utvärdering? Finns det någonting som man behöver ändra på? Eller har utvärderingen redan haft någon effekt på regeringens förslag? Kanske är det så att man gläder sig åt att det mesta var positivt -- alltså är det bra då. Utvärderingen har inte så där särskilt mycket att göra med de mål som vi formulerar här för en bra kulturpolitik i landet, en politik som gör att fler människor i alla landets delar får del av kulturen. Men som sagt var: Eftersom det verkar vara bra med Europarådets utvärdering, skulle jag vilja veta vad kulturministern drar för slutsatser och vad Bengt Göransson, i den händelse han skulle vara kvar som kulturminister efter höstens val, tänker föreslå för förändringar i nuvarande kulturpolitik.

Herr talman! Jag är överens med kulturministern om några ord som han sade i sin replik. Vi kommer aldrig att kunna avsätta tillräckligt, sade kulturministern. Men förutsättningen för att vi skall kunna avsätta någonting är att vi har någonting att avsätta. Det är där som programmet Nystart för Sverige kommer in. Får vi inte tillbaka tillväxten, får vi inte tillbaka framtidstron i Sverige, är det mycket som drabbas. Det gäller också kulturen. Det är därför det behövs en nytt engagemang, skapande av nya resurser. Sedan kände jag inte riktigt igen kulturministern. Det är klart att det är bara ett par tre dagar till 1 maj, och många urladdade socialdemokratiska batterier behöver laddas upp. Kanske var det därför han nämnde några politiker som jag inte känner -- jag tyckte att jag hörde namnet på en partivän till mig också -- som ett hot, med svepande formuleringar: Det och det kommer att hända! Illavarslande! Vi har hört om hyrorna -- och det kommer att hända! Är det detta budskap vi kommer att få höra de närmaste månaderna? Skall vi få en saklig debatt, eller blir det de här svepande formuleringarna som skall gälla för framtiden? Herr talman! Jag skall avsluta debatten med att tacka kulturministern, för han har såvitt jag förstår i dag lovat mig att länsteatern i Bohuslän skall få det grundbidrag som den önskat få. Min partivän som är ordförande i styrelsen där kommer att bli glad att få det beskedet, när jag ringer honom och säger: Du kan ringa till kulturministern! Det är klart! Länsteatern i Bohuslän får sina pengar!

Herr talman! Om jag skulle försöka ställa en diagnos på kulturministern efter det utfall han ägnade sig åt, skulle jag ställa diagnosen bitterhet. Men det är inte en bitterhet mot några diffusa högerkrafter som han skissar upp. Han kan inte ens förklara i vilka partier de finns. Inte heller är det en bitterhet mot några enstaka kommunalpolitiker som inte har möjligheter att bemöta honom i en diskussion. Möjligen är det en bitterhet mot finansministern eller mot tillvaron i största allmänhet, som har hindrat honom från att fullfölja den reformperiod som han utlovade för tre år sedan. Jag tror att det är detta, att han plötsligt har hamnat på defensiven, att han inte kan genomföra vad han hade hoppats, att han överflyglats på punkt efter punkt, ibland av en enig opposition, som har förorsakat den bitterhet som speglas i hans anförande. Kanske är det detta i kombination med valfeber som gör att blodtrycket stiger en smula. Den avgörande punkt där moderat och socialdemokratisk kulturpolitik skiljer sig åt är i synen på politisk inblandning i kulturlivet. Vi moderater ser kulturen som ett värde i sig. Vi vägrar att se kultur som ett instrument för att uppnå vissa politiska eller andra effekter, och det är en avgörande skillnad. Slutligen måste jag också säga att när kulturministern inte tror att han befinner sig hos en arbetarekommun och skall elda upp folket för valrörelsen utan känner sig trygg och diskuterar i en församling där man sätter sakligheten främst, är han en trevlig och klok person. Det vill jag ha sagt.

Herr talman! Jag instämmer naturligtvis i det allra sista som nämndes av Lars Ahlmark. Jag skall bemöta det som har sagts om de kommunalpolitiska högerinhoppen i Stockholms kommun. Jag är naturligtvis lika bekymrad som kulturministern över att sådant sker. Jag nämnde också i mitt huvudanförande att Globen kanske var en symbol för det som väntar under 90-talet eller vid ett regimskifte i höst. Kulturministern sade att delaktigheten i kulturen skall kunna uppnås genom folkbildningen, och det är väl bra. Men det grundläggande är ju vad den unga generationen kan ta till sig. Jag nämnde hur man inom gymnasieskolan håller på att minska betydelsen av ämnena bild och kulturhistoria. Jag går inte så långt som att säga att skolan skall uppfostra inom konsten. En engelsman, Herbert Reed, försökte ju efter andra världskriget lansera tanken att detta skulle fungera som en fredsbevarande faktor. Det är viktigt att i första hand den unga generationen möter kulturen och blir delaktig i den.

Herr talman! Jag frågade kulturministern om de resurser som i dag läggs på kulturen är tillräckligt stora. De är naturligtvis inte tillräckligt stora för att vi skall uppnå de kulturpolitiska målen. Jag och alla andra är medvetna om att de kulturpolitiska målen inte kan uppnås och aldrig kommer att uppnås. Är de medel som i dag satsas på kulturen tillräckliga för att nå en bit mot målet eller förbättra situationen? Jag menar att detta är självklart, men kulturministern undviker mycket skickligt att svara på min fråga. Enligt kulturministerns resonemang skulle det vara ointressant hur mycket som satsas på kulturen, eftersom de kulturpolitiska målen aldrig kan uppnås. Men självfallet menar kulturministern inte det. Jag skulle även vilja ha ett klargörande från kulturministern i en annan intressant fråga. Kulturministern säger att regeringen har utlovat ett visst antal miljoner -- 300 miljoner under en mandatperiod, vilka skall delas ut med 100 miljoner varje år. Sedan säger kulturministern att det målet har uppnåtts. Målet har uppnåtts tack vare egna initiativ från en majoritet i kulturutskottet, och dessa pengar skall därför inte räknas in i det löfte som regeringen lade fram. Resonemanget blir då litet besynnerligt. Låt oss anta att kulturutskottet inte uppnådde den majoritet som behövdes för att så att säga spä på förslaget i budgetpropositionen med de aktuella miljonerna. Låt oss anta att vi i kulturutskottet inte var så aktiva eller så eniga i våra värderingar om vad pengarna skall satsas på och därför inte uppnådde den majoriteten. Det som återstod då vore regeringens budgetproposition, och i den budgetpropositionen finns inte den ökning med 100 miljoner som regeringen har utlovat. Eller menar kulturministern att man i budgetpropositionen medvetet inte satsar pengar på kulturen för att ge oss i oppositionen möjlighet att kunna spä på? Skulle det vara en gåva till oss så att vi skall få visa att vi är aktiva inom kulturpolitiken? Vad menar kulturministern? Det skulle jag gärna vilja ha en förklaring på.

Herr talman! Alexander Chrisopoulos frågar vad jag menar när jag säger att det ekonomiska målet har uppnåtts och överträffats. Jag menar precis vad jag säger. Regeringen har sagt två saker. Under mandatperioden vill vi satsa 300 friska miljoner, och dessa miljoner skall satsas på fyra angivna områden. Riksdagens majoritet och kulturutskottet har under de gångna åren gjort andra prioriteringar än dem som regeringen hade gjort i sina planeringar, och de pengar som regeringen hade avsatt för perioden -- de 300 miljonerna -- är därför med råge förbrukade. Det finns områden där vi fortfarande anser att det är nödvändigt att göra insatser, och detta redovisar jag uppriktigt och öppet i stället för att säga att vi redan har uppfyllt målet. Jag vidgår nämligen att detta mål omfattade två moment -- ett ekonomiskt och ett som gäller uppdelningen på vissa bestämda områden. Det är förklaringen. Lars Ernestam ställde en fråga om Bohusläns länsteater. Jag har inte gjort något uttalande om huruvida den skall starta nästa vecka. Jag vill uttala respekt och uppskattning för precis det som Lars Ernestam säger, nämligen att förutsättningen för att något skall kunna avsättas är att det finns något att avsätta. Jag noterar att Lars Ernestams parti och mitt parti gör olika bedömningar av hur detta skall kunna åstadkommas. Vi har olika värderingar vad gäller vilka konsekvenser den ena eller andra metoden får för uppnåendet av detta ekonomiska mål, vilket skall möjliggöra för oss att avsätta pengar. I det stycket är jag alltså övertygad om att det med den politik som mitt parti presenterar och är berett att föra kommer att finnas möjligheter att etablera en länsteater i Bohuslän. Jag har däremot inte sagt att den skulle kunna få grundbelopp nästa vecka. Det är faktiskt riksdagen som fattar de besluten; det har ni här i kulturutskottets betänkande. Regeringen har inga egna grundbelopp som den delar ut vid sidan av. Jan Hyttring frågar mig vilka konkreta slutsatser jag drar av Europarådsrapporten. Mina slutsatser är ganska många. Det är en bra rapport. Den är erkännande i långa stycken, och den är kritisk i andra stycken. Man pekar i rapporten på att vi har satsat väldigt mycket på regionalisering, men man tycker inte att vi har fått ut tillräckligt mycket. Man skall enligt min uppfattning ta detta på allvar, och man skall fundera över vad som kan göras i stället. Jag kan konstatera att vi under de gångna åren mycket kraftigt har ökat anslagen till fria grupper. När de första fria grupperna i Sverige fick sitt frigruppsstöd fanns det där 56 yrkesverksamma skådespelare anställda. I dag ligger siffran runt 600. Det har alltså skett en mycket stark ökning. Vi behöver antagligen få bidragsformer som verkar förtätande snarare än förtunnande. Men detta är ganska komplicerat att genomföra. Det finns en rad uppgifter och områden för regeringens och riksdagens kommande insatser på det kulturpolitiska området. Lars Ahlmark tror att jag är bitter, men jag är inte alls bitter. Jag är vid mycket gott humör, och jag är mycket förtröstansfull. Det är ett vanligt och enkelt inlägg att säga om någon att han tror att han är på ett arbetarkommunmöte. Också en moderat riksdagsledamot kan ibland behöva höra det kanske litet raka och hårda språk som man annars använder när man talar med kompisar på arbetarkommunmöten. Jag tillåter mig i detta sammanhang, med iakttagande av den formella språkliga korrektheten -- jag svär inte ens vid mina offentliga framträdanden på arbetarkommunmöten -- att vara uppriktig och tydlig i det jag säger. Vad jag har velat göra och vad jag har ansett vara viktigt att göra är att blottlägga tendenser och att dra slutsatser. Man kan då säga att man inte får ta upp vad olika kommunalpolitiker och olika diffusa personer har sagt. Men om det gäller ett uttalande av finansborgarrådet i Sveriges huvudstad, så måste man faktiskt få redovisa det. Om Lars Ahlmark och andra moderater i denna kammare säger att de vill satsa mer än regeringen och det tillträdande finansborgarrådet i Stockholm sedan säger att man nu skall skära ned på anslagen och att folk skall betala inträde i Kulturhuset, då måste man faktiskt i riksdagens kulturdebatt få peka på detta. Den spänningen, den tendensen måste man faktiskt få blottlägga. Det vore orimligt att inte göra det. Jag är ledsen om jag på den punkten gör Lars Ahlmark besviken. Inför framtiden är jag full av förtröstan, i vetskap om att de goda krafterna ändå i det långa loppet kommer att ha goda möjligheter att artikulera sig och att organisera sina ansträngningar gemensamt för att bekämpa den ytliga, förtunnade kulturlöshetens ideologiska företrädare.

Herr talman! Jag skulle vilja ta upp den granskning som Europarådets kulturgrupp har gjort genom den europeiska granskningsgruppen. Vi hörde nyss kulturministern säga att gruppen hade berömt Sverige för våra satsningar på regionalisering. Men det beror litet på hur man ser på det. Jag har i en motion tagit upp denna bedömning av den svenska kulturpolitiken. Expertgruppen konstaterar att kulturanslagen ''i oproportionerligt hög grad gick till personer, projekt och ensembler med bas i Stockholm''. Man kan i utvärderingen vidare läsa att Stockholms andel av de statliga kulturanslagen mellan 1974 och 1984 knappast har minskat. Det betyder att Stockholm får över hälften av de statliga anslagen. Detta rimmar litet illa med de mål som uttalades 1974 om en starkare satsning på regionerna. Expertgruppen kommenterar i sin utvärdering den tendens som innebär att staten, genom den mycket blygsamma omfördelningen av de egna anslagen från huvudstaden till regionerna, har förmått lokala instanser att ta på sig ett större ansvar för kulturlivet. Visst är det bra att kommuner satsar mer på kultur. Det är självfallet välkommet, men det är också nödvändigt att vissa centra -- exempelvis Göteborg, Malmö och Umeå -- får extra anslag. De har nämligen ett större ansvar för en region, och de måste därför också få del av de statliga anslagen i större utsträckning än i dag. Stockholmarna behöver däremot inte betala särskilt mycket för sina museer, teatrar, osv. De får så mycket av de statliga anslagen att de är väl försedda ändå. Man måste i högre grad uppmärksamma denna snedfördelning och även dra konsekvenserna av den. Jan Hyttring frågade vilka resultat som har uppnåtts genom kulturpolitiken, och då svarade statsrådet att regeringen var exekutiv. Men det är ju faktiskt också nödvändigt att se på de utvärderingar som är gjorda och dra konsekvenserna av dem. Jag skulle då vilja att man i större utsträckning och på ett annorlunda sätt såg till att fördela anslagen mellan huvudstaden och resten av landet. Även utskottet påpekar detta och instämmer i att det är fråga om en snedfördelning. Man säger att det är viktigt att studera den här typen av analyser och diskussioner och att man följer kulturstatistiken. Jag hoppas att också regeringen tar till sig detta, så att vi får en ändring till stånd i detta sammanhang. Det är nämligen inte meningen att vissa kommuner skall stå för kulturutbudet i en större region. Statsrådet kommer säkerligen att påpeka att Göteborg har fått en väldig satsning genom musikteatern. Det är sant, och det är vi i Göteborg mycket tacksamma för. Vi tycker att det är en mycket fin satsning som borde ha gjorts för länge sedan, men vi är ändå glada att den nu kommer till stånd. Det är alltså inte det jag klagar på, utan det gäller en mer principiell diskussion om hur man skall fördela de statliga kulturanslagen mellan huvudstaden och resten av landet. Jag vill också säga några ord om en annan motion som vi har gemensam med centerpartiet och som gäller folkmusik och dansåret 1990, som ju var mycket framgångsrikt. Man konstaterar också i utskottet att det var en fin satsning och att man även fortsättningsvis måste satsa på detta slag av kultur. Jag tycker att det är väldigt bra, och jag hoppas att det även i framtiden kommer att ske en satsning på folkmusik och folkdans.
Herr talman! Jag vill i långa stycken instämma i resonemanget om behovet av en ordentlig analys och en ordentlig fördelning så att alla delar av landet får rimliga insatser. Men jag tror att det är nödvändigt att understryka att man måste vara litet försiktig i den typen av analyser. Jag tror att även Europarådets examinatörer kan ha sprungit på en mina där -- en teatergrupp som har sin hemvist i Stockholm betraktas definitionsmässigt som mottagande stöd för Stockholmsverksamhet, och så enkla är inte sambanden. Stödet till Riksteatern räknas, eftersom den har sin hemvist i Stockholmsområdet, nästan alltid till Stockholmsstöd. Att göra fördelningen kräver alltså en ordentlig analys, och det var det jag var angelägen att framhålla i min replik till Lars Ernestam och Jan Hyttring: Vi behöver göra denna ordentliga analys.
Herr talman! Jag är glad över att kulturministern instämmer i att vi verkligen behöver en analys och en diskussion om hur vi fördelar de statliga pengarna mellan huvudstaden och resten av landet. Men det är ju inte bara den här europeiska gruppen som har kommit till de slutsatserna. Även andra utredningar visar på samma sak. Jag tänker då på utredningen om kultur i hela landet, som kom till på grund av att vi här i riksdagen ansåg att man borde se över de här förhållandena. Där framhålls också att huvudstadens kulturinstitutioner behöver motvikt och konkurrens från andra ställen här i landet. Då skulle jag vilja peka på att Göteborg är ett sådant ställe.

Herr talman! I den föregående debatten behandlade vi i första hand kulturpolitikens principer. Vi är nu ute i den kalla verkligheten. Det ärende i betänkandena KrU22 och KrU23 som tilldragit sig störst uppmärksamhet är regeringens förslag att dra ned Svenska riksteaterns anslag med nominellt drygt 7 milj.kr.; realt en neddragning på ca 18 milj.kr. snarare än de 23 kulturministern av någon anledning talar om. Något egentligt motiv för åtgärden anförs inte i budgetpropositionen, endast att pengarna varit lätta att komma åt. Det är verkligen skada att regeringen hafsat över frågan om Riksteatern på det sätt som skett. Debatten har därmed fokuserats på anslagsfrågan, inte på vilken typ av teater vi vill ha runt om i vårt land. De regionala teatrarna har byggts ut. Samtidigt har kostnaderna för turnerande ökat kraftigt. Man borde då ställa sig frågan om inte Riksteaterns dramatiska produktion i viss utsträckning borde begränsas mot att de regionala teatrarna tillförs därmed frigjorda resurser. Eftersom dessa teatrar i flertalet fall kan ge föreställningar inom sina ansvarsområden utan att skådespelarna behöver övernatta på hotell sänks kostnaderna och man får ut mer verksamhet inom en given ekonomisk ram. Då skulle Riksteatern kunna koncentrera sig på sådant som de regionala teaterinstitutionerna oftast inte kan producera t.ex. musikteater, balett, Tyst teater och dramatiska uppsättningar av särskilt krävande slag. Detta vore en verklig regionalisering av teaterlivet men förutsätter att vissa medel förs över från Riksteatern till de regionala teatrarna. I den andan har vi moderater accepterat en begränsad nedskärning av Riksteaterns anslag. Vi förordar dock ett belopp som med 5 milj.kr. överstiger regeringens förslag. Vi kombinerar detta genom att tillföra de regionala teatrarna totalt 73 nya grundbelopp så att de kan ta ett ökat ansvar för teaterutbudet i sina regioner. Därutöver bör, enligt vår uppfattning, regeringen göra en analys av effekterna för teaterlivet och vid behov återkomma med begäran om medelsförstärkning. Det är inte bara teatrarna som blir illa behandlade i årets budgetproposition. Detsamma gäller det regionala musiklivet. På grund av löften i förra årets proposition om 50 nya grundbelopp har statens kulturråd preliminärt fördelat 39 grundbelopp till musikinstitutioner. Men regeringen föreslår inte ett enda. Detta skapar stora problem för musiklivet. Här har kommuner och landsting bearbetats för att ställa upp med sin andel av den nya resursen. Och så uteblir de statliga pengarna. Det blir inte lätt för musikens företrädare att komma igen med sina önskemål. En bred minoritet i utskottet har tillstyrkt att 39 nya grundbelopp tillförs musiklivet. Jag är förvånad över att vänsterpartiet som enda oppositionsparti inte vill vara med och därmed skapa en majoritet. Det är så mycket egendomligare som vänsterpartiet i en egen motion yrkar på 60 nya grundbelopp till musiklivet. Jag hoppas att vänsterpartiet under resans gång har omprövat sin inställning och nu är berett att stödja reservation 7 till kulturutskottets betänkande 22. Alexander Chrisopoulos hade ju i sin inledning till den föregående debatten ett mycket ideologiskt färgat inlägg. Det är ju så, Alexander Chrisopoulos, att grå är all teori, men livets gyllene träd är grönt. Vill inte vänsterpartiet låta musiklivets gyllene träd grönska ute i Sverige? Marknadsföringen av teater och musikutbudet sköts bäst av institutionerna själva. Några statliga bidrag till Skådebanan bör därför inte utgå. Svenska rikskonserter åtnjuter ett särskilt stöd för s.k. smal utgivning av fonogram. Statens kulturråd disponerar medel för samma ändamål. Ur det senare anslaget kan andra fonogramproducenter söka bidrag. Enligt moderat uppfattning finns det inga skäl för att Svenska rikskonserter intar denna särställning. Resurserna bör därför samlas under ett anslag, så att alla producenter kan söka medel på lika villkor. Det kommer att göra utgivningen betydligt mer omfattande inom en oförändrad total kostnadsram. Så ett par ord om statens konstråds förvärv av konst till statens byggnader. Det är utmärkt att bildkonstnärerna därmed får avsättning för sina verk. Däremot är det egendomligt att över detta anslag anvisas medel till folkparker, Folkets hus och vissa sammanslutningar för förvärv av konst till deras samlingslokaler. De inköpen borde resp. organisationer själva finansiera, såsom det stora flertalet föreningar gör. Vi vill inte minska anslagets storlek men anser att pengarna helt skall gå till statens förvärv. Eftersom de nu gynnade organisationerna rimligen ändå skulle köpa en del konst ger vår modell en större total inköpsvolym till konstnärernas fromma. Slutligen vill vi garantera Handarbetets vänner en försäljning till statens konstråd som i reala termer inte understiger den som gäller för innevarande budgetår. Herr talman! Med det sagda ställer jag mig bakom de reservationer i betänkandena KrU22 och 23 som har moderata undertecknare. Jag yrkar bifall till reservation 7 i betänkande 22 och likaledes till reservation 7 i betänkande 23.

Herr talman! Alexander Chrisopoulos höll, precis som Lars Ahlmark sade, ett långt ideologiskt, för att inte säga retoriskt anförande. ''Antiintellektuellt, antiideologiskt och ett hot mot kulturen'', sade han om det politiska klimatet i Sverige. Jag kan till dels dela den beskrivningen, men jag tror inte att de idéer som vägleder Alexander Chrisopoulos skulle få oss bort ur det här tillståndet. Varken socialismen eller marxism-- leninismen har någonsin tillåtit yttrandefriheten och kreativiteten att flöda fritt. Ett mer förödande andligt förtryck än i de forna öststaterna eller i dagens Cuba finner man inte någonstans i hela kulturhistorien. Herr talman! Det påstås ibland att riksdagsdebatter är förfärligt tråkiga, och det är lätt att hålla sig för skratt när man ser regeringen omsätta sina vallöften i konkreta förslag. Ett av paradnumren i den förra valrörelsen var de 300 färska miljonerna till kulturen under tre år, redan nämnt av många talare i kväll. Berömmet från tidningarnas kulturspalter uteblev inte heller. Men en god del av pengarna försvann, för nu när de skall delas ut har socialdemokraterna upptäckt ''det ekonomiska läget'', som man säger. Det är självklart att man måste vara sparsam med skattebetalarnas pengar. Det måste man alltid vara, och i synnerhet när det ser dystert ut för landets ekonomi. Då slipper man inte undan de svåra prioriteringarna, och samtidigt avslöjas var solidariteten finns. Hur kan socialdemokraterna t.ex. bjuda löntagare och arbetsgivare på 1,5 à 2 miljarder kronor i skattelättnad för fackföreningsavgifter, medan de fattigaste i tredje världen, eller svenska familjer med handikappade barn liksom kulturen, får nöja sig med att vänta på bättre tider? För folkpartiet liberalerna har kulturen alltid hört till de prioriterade områdena. Men givetvis måste man kunna tänka om när verkligheten förändras. Ingenting kan garanteras evigt liv bara därför att det en gång finns där. Somliga verksamheter måste försvinna för att andra som känns mer angelägna skall få utvecklas eller nya komma till. Men det kan ju inte få gå till på det viset som regeringen hade tänkt sig, dvs. att helt käckt sätta yxan i Riksteatern. Operationen kunde tyckas gaska enkel, men det var ju mer än några programblad som man hade tänkt riva bort. Det handlade om uteblivna arbetsmöjligheter för många människor, för kulturskaparna, som regeringen hade lovat bättre arbetsvillkor, och det handlade om att ta ifrån teaterpubliken den kultur som särskilt skulle stödjas för att den skulle nå ut över landet och där Riksteaterns egen turnéproduktion är grunden för den lokala och regionala kulturverksamheten. Riksteaterns anslag blev tydligen för starka. Genom diverse turer har socialdemokraterna nu samlat en majoritet bakom förslaget att återge Riksteatern en del av den bantade summan. Men vi i folkpartiet liberalerna är inte nöjda med det, eftersom det går ut över andra konstnärliga verksamheter. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 1 i betänkandet nr 22, där vi tillsammans med centerpartiet föreslår att alla de 23 miljonerna skall läggas ovanpå regeringens förslag. Teater-, dans och musikinstitutioner runt om i landet har också räknat med det löfte som ställdes ut i förra årets budgetproposition. Kommuner och landsting har planerat utifrån det, eftersom deras stöd är förutsättningen för att staten skall ge sitt bidrag. Men inte ens löften utställda så sent som förra året är regeringen beredd att fullfölja. ''Symfonierna och samhället'' har spänt förväntningarna. Inte underligt då att besvikelsen blir stor. Mot den bakgrunden har folkpartiet liberalerna föreslagit att man skall låta pengarna från den nedlagda Skådebanan i Stockholms län bidra till att öka antalet grundbidrag till de regionala kulturinstitutionerna. Herr talman! Inte heller de fria teater-, dans och musikgrupperna får den anslagshöjning de blivit lovade. Detta är inte bara anmärkningsvärt, utan det är oförsvarligt, eftersom de fria teatergrupperna reser över hela landet och svarar för 60 % av alla föreställningar för barn och ungdom. För att de fria grupperna skall kunna behålla sin verksamhet på nuvarande nivå behöver anslaget höjas med minst de 5 milj.kr. som regeringen lovade i fjol. Herr talman! Med detta vill jag yrka bifall till reservationerna 5, 7, 8 och 9 i kulturutskottets betänkande nr 22. Herr talman! Sedan ett par år tillbaka har staten bidragit med pengar för att informera om vilka möjligheter det finns att göra konst tillgänglig för människor mitt i vardagen i deras boendemiljö, inte bara vid nybyggnader utan också vid upprustning av de ofta sterila bostadsområdena från 60-talets byggrusch. I dag kan man möta mustiga målningar i förut trista trappuppgångar och underbara lekskulpturer inne på gårdarna. Ganska blygsamma belopp från staten har genererat en mycket större ström av pengar till konstnärliga produkter, vilket i sin tur har ökat arbetstillfällena för många konstnärer. Precis som statens kulturråd, statens konstråd, boverket, konstnärsnämnden och Konstnärernas riksorganisation finner vi det angeläget att informationsprojektet ''Konst där vi bor'' skall bli permanent. Till sist, herr talman! Handarbetets vänner är en unik institution, vars värde både som förnyare av den textila bildkonsten och som bevarare av det textila hantverket inte kan överskattas. För att dess verksamhet skall kunna fortsätta i minst nuvarande omfattning anser folkpartiet liberalerna att ett riksdagens uttalande behövs för att garantera Handarbetets vänner minst det stöd som utgår för det innevarande budgetåret. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till reservationerna 3 och 8 i kulturutskottets betänkande nr 23.

Herr talman! Jag skulle vilja beröra Margareta Fogelbergs inlägg. Hon försöker sig på en ideologisk diskussion. Jag föredrar att Margareta Fogelberg, när hon skall bemöta mig ideologiskt, inskränker sig till det jag säger i talarstolen. Det jag talar om i talarstolen är den kulturpolitiska verklighet som råder här i Sverige. Jag har varken nämnt marxism eller något annat i den vägen. Det som är intressant i sammanhanget är att om det är något parti som vi har mycket samarbete med i kulturutskottet, så är det folkpartiet. Margareta Fogelberg borde i så fall dra vissa slutsatser av den mycket farliga närhet till marxismen som hon befinner sig i. Herr talman! Jag måste ägna en stund åt den överenskommelse som träffats i kulturutskottet mellan vänsterpartiet och socialdemokraterna. Den innebär att vi ger Riksteatern 20 miljoner åter av de 23 miljoner som regeringen berövade teatern i samband med budgetpropositionen. Skälet till överenskommelsen är att vi anser att Svenska riksteatern är den enda av de statligt stödda nationalscenerna i Stockholm som fått till uppgift att svälla ut i landet. Riksteatern är emellertid inte bara en teater utan också en organisation för teater. 4 000 fackliga, politiska och ideella organisationer är medlemmar i Riksteaterns lokala teaterföreningar. Genom dessa teaterföreningar utför Riksteatern ett stort publikarbete på både små och stora orter för att nå nya grupper i samhället och skapa intresse för teater. Riksteaterns teaterföreningar arrangerar också föreställningar med program från andra teatrar, länsteatrar och fria grupper.

Det negativa är att 2 milj.kr. tas från utvecklingsverksamhet på kulturområdet. Men de positiva delarna överväger i stort sett. Överenskommelsen innebär att vi hjälpligt garanterar Riksteaterns verksamhet. Totalt tillför vi kultursektorn ytterligare 14 milj.kr. Det innebär att vi i mitt parti i framtiden skall arbeta för att öka anslaget till utvecklingsverksamhet inom kulturområdet. Det är självklart att man måste göra sådana här överväganden inom utskottet. Trots att man har en ideologisk framtoning för sin politik -- det skall man ha och den skall man framföra -- är den verklighet som man möter som politiker sådan att man måste överväga villkor som vi inte själva bestämmer över, utan som är givna av den parlamentariska situation som vi befinner oss i. Jag anser att det är positivt att utskottet har möjligheter att modifiera, förbättra och påverka regeringens budgetförslag. Jag anser att det är positivt att oppositionspartierna också i fortsättningen kan komma överens och göra gemensamma ställningstaganden som påverkar kulturanslagen positivt. Samtidigt är det självklart att varje oppositionsparti måste förbehålla sig rätten att göra sina egna prioriteringar av vilka slags kulturella satsningar som måste göras. I det sammanhanget var vi självklart beredda på att låta Riksteaterns gyllene träd blomma i första hand. Det är en prioriteringsfråga. Den rätten skall vi tillskansa oss. Samtidigt skall vi tillerkänna Lars Ahlmark och moderata samlingspartiet rätten att tycka att Riksteaterns blommmande träd inte skall blomma fullt ut, utan att satsningar bör göras på andra områden. Det får man leva med i fortsättningen. Jag tycker att det är ett naturligt inslag i en demokratisk process. Man får acceptera att andra partier har rätt att göra sina egna kulturpolitiska prioriteringar i fortsättningen, utan att det är något märkvärdigt med det. Herr talman! Jag skulle vilja prata litet om de fria teatergruppernas verksamhet. De fria grupperna svarar för ca 40 % av landets totala utbud av teater och står för 60 % av barn och ungdomsteater. De turnerar landet runt och har ett utvecklat samarbete med arrangörerna. Ökningen av anslaget har i realiteten ej motsvarat kostnadsökningarna. Under 1990 har situationen ytterligare förvärrats, då arrangörerna, dvs. kommunerna, inte kunnat täcka ökade kostnader för bl.a. hotellmoms, energiskatt och stigande bensinpriser. Jag tycker att det är befogat att de fria teatergrupperna får det anslag som vi tillsammans med andra partier föreslår i reservation nr 9, till vilken jag yrkar bifall.

Herr talman! När Alexander Chrisopoulos i ett tidigare inlägg klagade på antiideologin i det politiska klimatet, trodde jag inte att han efterlyste ideologier för egen del. Även om vänsterpartiet har strukit ordet kommunisterna ur partinamnet, förutsätter jag att det fortfarande var socialismen och marxism-leninismen som vägledde honom. Det kan vara intressant att få veta hur det egentligen ligger till med den saken. Flera ledmaöter i kammaren har tidigare frågat efter detta, men inte fått något riktigt svar.
Herr talman! När jag föreslog vänsterpartiet att göra en viss prioritering, önskade jag inte att vänsterpartiet skulle ansluta sig till den moderata prioriteringen, utan enbart att man skulle stå fast vid sin egen prioritering. Den innebar att man hade avsatt medel för ett antal grundbelopp till musiklivet, grundbelopp som för övrigt kulturrådet redan har fördelat och där ett maskineri har rullat i gång för att man skall kunna ta emot de här pengarna tillsammans med sådana medel som har uppbringats lokalt och regionalt. Det är därför jag tycker att det är synd att vänsterpartiet gör detta ställningstagande. I andra sammanhang brukar ni inte ha särskilt ont om pengar.
Herr talman! Till Margareta Fogelberg vill jag säga att vi faktiskt har en utvecklad kulturpolitik. Vår kulturpolitik bygger på våra egna erfarenheter, på våra egna analyser av den politiska verksamheten i Sverige. Den återspeglar vår syn på kulturpolitiken och den delas i stort av Margareta Fogelberg, om man kan döma av de överenskommelser vi hittills har gjort i kulturutskottet. Jag tycker att det är billig demagogi att blanda in Cuba, marxismen och en massa andra saker i sammanhanget, när diskussionstemat i dag faktiskt är den svenska kulturpolitiken. Till Lars Ahlmark vill jag säga att vi gör två slags prioriteringar. När man skriver motionerna anser vi att man får ha krav på kulturell utveckling på en rad områden. Sedan gör man en prioritering till vad gäller de krav som är möjliga att genomföra. I de prioriteringarna förbehåller vi oss rätten att disponera de medel som vi har skapat, enligt det vi anser väsentligt. I det sammanhanget anser vi att det är väsentligt att satsa 20 milj.kr. på Riksteatern. Även om vi hade andra önskningar är de villkor som i dag dikterar vårt agerande inte villkor som vi själva har satt upp, utan det är villkor som också moderata samlingspartiet medverkat till.
Herr talman! Vänsterpartiet har tydligen två slags krav. Krav som det inte är meningen att genomföra och krav som det är mening att genomföra. Jag beklagar att inte musiklivet hörde till den grupp som det var mening att genomföra.
Herr talman! Jag vet inte vad Lars Ahlmark pratar om. Vi har en motion som kräver 29 milj.kr. till Riksteatern. Det är ett krav som vi anser skall genomföras. Vi gör allt vi kan för detta och vi har lyckats att delvis genomföra det kravet. Det är vi nöjda med.

Herr talman! Med den ursprungliga neddragningen av Riksteaterns resurser höll faktiskt den stolta socialdemokratiska kulturpolitiska byggnaden på att rämna. Här återfinns resterna av Riksteatern efter flera turer, kanske intakt med undantag av översta våningen och taket. Ser man på det moderata inlägget är det kanske själva grunden som är i fara. Vid beskedet om att Riksteatern skulle mista alla de 23 miljonerna, blev det stor rörelse i landet från många protesterande. Hur var något sådant möjligt? Det var ett spontant uttryck. Det torde vara unikt att en regering skulle kunna vara beredd att lämna en stor teaterinstitution som Riksteatern, likställd med en nationalscen, med tomma scener ute i landet. Åtgärden har beskrivits som en skandal och en katastrof. Tre parter var hotade av radikala förändringar: publik, särskilt på landsbygden och i mindre orter i hela landet, teaterverksamheten och de anställda. Uppsägningar av personal skulle drastiskt förvärra den redan höga arbetslösheten bland skådespelare och andra grupper på teaterområdet. Riksteaterns samarbete med länsteatrarna bör i det här sammanhanget understrykas. Här är ett samspel oerhört viktigt. I Riksteatern är ett 150-tal artister indragna i produktionen, motsvarande 40 årsanställda. De skall åstadkomma en grundrepertoar om cirka 6 flexibla produktioner. Cullbergbaletten omfattar 19 dansare och dess produktioner är livligt efterfrågade utomlands. Danskompaniet framträder halva tiden i teaterföreningar ute i landet och halva tiden utomlands. Man självfinansierar sin verksamhet, med undantag av lönerna. Många och viktiga impulser hämtas i utlandet. För att klara situationen har socialdemokraterna i utskottet tvingats ge med den ena handen och ta med den andra. Jag erinrar mig osökt detta med karusellen och gungorna. Vi i miljöpartiet de gröna har inte kunnat accepterat neddragningen av Riksteaterns resurser utan vill ställa hela den ursprungliga summan till förfogande. Tillsammans med folkpartiet och centern reserverar vi oss alltså till förmån för hela summan. Vi värnar speciellt om den viktiga turnéverksamhet som ca 220 lokala teaterföreningar har över hela landet. Herr talman! Beträffande innehållsförteckningen i kulturutskottets betänkande 22 har vår partibeteckning fallit bort när det gäller reservation 7, som handlar om grundbelopp till regionala och lokala teater-, dans och musikinstitutioner. Detta har emellertid justerats, som framgår av det rättingsblad som finns på ledamöternas bänkar. Det är här fråga om en viktig varubeteckning. Dessutom är detta av visst intresse för vänsterpartiet, som -- det har vi hört -- inte kommer att ''nappa''. Det är alltså fyra partier som ställer sig bakom framlagda förslag om stöd till bl.a. Tack vare att vi i miljöpartiet de gröna har tillskjutit medel motsvarande 50 grundbelopp -- 11 för teateroch dansinstitutioner och 39 för musikinstitutioner -- behöver en utbyggnad av stödet inte skjutas upp. I ett särskilt yttrande anför jag att ett bifall till reservationerna 7 och 8 innebär att det skapas ett utrymme för en betydande ökning av stödet till de regionala institutionerna, t.ex. Helsingborgs konsertförening. Det handlar då om Tyvärr har vi inte varit lika framgångsrika när det gäller stödet till de fria teater-, dans och musikgrupperna, som bedriver ett slitsamt arbete. Framför allt handlar det om turnéverksamhet bland barn och ungdomar ute i landet. Vi hörde nyss att 60 % av barnen och ungdomarna nås av den verksamheten. Utöver de 2 miljoner som föreslås i budgetpropositionen har de fria grupperna gjort sig förtjänta av den av oss föreslagna förstärkningen genom ett stöd om 5 milj.kr. Det statliga stödet till de regionala och lokala teater-, dans och musikinstitutionerna var tänkt att utgöra första steget i en tvåårig satsning. Här har vi ytterligare ett fall där regeringen inte nått ända fram. Herr talman! Med hänvisning till vad jag här har anfört yrkar jag bifall till reservationerna 1, 7, 8 och Så några ord om kulturutskottets betänkande 23 som handlar om bibliotek, bildkonst och konsthantverk. Det är bara en sak som jag vill ta upp i det sammanhanget. Statens konstråd driver nämligen i egenskap av huvudman ett informationsprojekt, Konst där vi bor. Projektet har pågått i två år och visar på fina resultat. Detta har jag själv kunnat studerat på en utställning på Gamla arkivmuseet i Lund, numera kallat Skissernas museum. Konstnärernas riksorganisation har samarbetat i fråga om det här projektet. Informationen har avsett statliga lån och bidrag för konstnärlig utsmyckning. Intresset för konstnärlig utsmyckning av bostadsområden har ökat kraftigt under detsenaste åren. Vi i miljöpartiet de gröna anser att det aktuella projektet skall permanentas fr.o.m. nästa budgetår och vill att 4 milj.kr. beräknas för verksamheten. Herr talman! Med anledning av vad jag sagt om detta betänkande yrkar jag bifall till reservationerna 4, 5 och 6.

Herr talman! Bakgrunden till de förslag till anslag inom teater-, musik-, och dansområdet som vi nu diskuterar är naturligtvis det ekonomiska läget. Som flera talare i kulturdebatten tidigare har påpekat innebar planerna vid den här tidpunkten förra året att vi i årets budgetförslag skulle fortsätta med utbyggnaden av de regionala institutionerna. Vi anser att det, tyvärr, saknas förutsättningar för det i dag. Det finns helt enkelt inte ekonomiska resurser för det. Den här situationen har emellertid inte medfört något reformstopp. Som framgick av den föregående debatten här i kammaren har vi kunnat förbättra konstnärernas villkor betydligt. Detta har naturligtvis medfört en stram budget på andra områden inom kultursektorn, bl.a. när det gäller de delar som vi nu behandlar. Med utgångspunkt i vad jag här har anfört vill jag emellertid göra några kommenterarer. I budgetpropositionen anges det mycket klart att det inte är fråga om att skrinlägga några planer om den fortsatta utvecklingen av de regionala kulturinstitutionerna. Vad det gäller är att av statsfinansiella skäl göra en reformpaus. Jag tror faktiskt att folk i allmänhet accepterar ett sådant resonemang. Det är bara att se till hur det kan vara på det personliga planet. Om jag t.ex. inte har pengar för inköp av den soffa som jag vill ha, väntar jag ju med det köpet. Men för den skull skrinlägger jag inte mina planer på att köpa en soffa. Så enkelt är det. Nämnda reformpaus görs dessutom på en mycket hög nivå. Vi har ju ett väl utbyggt nät av lokala och regionala teater och musikinstitutioner. Utbyggnaden har varit omfattande under 80-talet. En ordentlig satsning har gjorts under innevarande budgetår. Förra året fattade vi beslut om musikteatern i Göteborg. Vidare har kultursektorn under senare år fått en gynnsam statlig medelstilldelning jämfört med många andra områden. Det här gör att vi rimligen bör se årets budget sådan den är -- som en reformpaus på hög nivå. Utskottet har gjort en betydande ändring i regeringens förslag till budget. Vi har funnit det möjligt att höja anslaget till Riksteatern med 20 milj.kr. -- tack vare en uppgörelse mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet. Utskottets förslag innefattar dels 14 nya miljoner, dels en omfördelning av 6 miljoner. Motiven till utskottsmajoritetens beslut är flera: Vi markerar Riksteaterns kulturpolitiska betydelse. Resurser till Riksteatern innebär i realiteten resurser till regional och lokal kulturverksamhet. I och med teaterföreningarna ute i landet har Riksteatern en unik publikorganisation som är mycket värdefull ur många aspekter. I riksteaterns uppdrag innefattas dessutom flera betydelsefulla kulturpolitiska uppgifter, t.ex. tyst teater, teater på finska och Cullbergbaletten. Att döma av de många reaktionerna när budgeten presenterades från teaterföreningar, från kulturpolitiker överallt i landet och från enskilda personer får Riksteatern ett stort gensvar ute i landet. Ytterligare ett skäl till att vi skall upprätthålla nivån på anslaget till Riksteatern är den översyn av speciellt Operan, Dramaten och Jag vill också något kommentera moderaternas och folkpartiets argumentation när det gäller Riksteatern. Lars Ahlmark pekar på de regionala teaterinstitutionernas verksamhet som ett alternativ eller komplement till Riksteatern. Jag kan då berätta om mina erfarenheter från ett län som jag väl känner till, nämligen Skaraborgs län. Om vi skulle följa Lars Ahlmarks råd och tona ned Riksteaterns betydelse och lita till Länsteatern, skulle vi få en eller högst två vuxenföreställningar per år. Men bara t.ex. i Falköping och Skövde, två städer i Skaraborgs län, ger Riksteatern 10--14 Den måttliga omfördelning av pengarna som Lars Ahlmark förordar ger faktiskt bara ett ringa utbyte när det gäller Skaraborg. Jag skulle vilja råda Margareta Fogelberg att ta en diskussion med den tilltänkta regeringspartnern, Fogelberg beskärmar sig över oss socialdemokrater och över vår njugghet att inte ställa oss bakom förslaget om ytterligare 300 miljoner till Riksteatern, så som Margareta Fogelberg vill. Varför då ägna tiden åt att argumentera mot oss, när Margareta Fogelbergs tilltänkte regeringspartner Lars Ahlmark vill kapa ännu mycket mer på Riksteatern? Det är väl bättre att skjuta på den som vill ta ett mycket stort stycke av Riksteatern än på oss, som ändå i utskottet har gjort ett bra arbete för att skapa förutsättningar för Riksteatern. Det här gäller också det område där vi vill ta litet pengar, nämligen 2 miljoner från kulturrådets utvecklingspengar. Om folkpartiet och Margareta Fogelberg tycker att det är alldeles bedrövligt, är det ännu mera bedrövligt att Lars Ahlmark och moderaterna vill ta ännu mer av dessa utvecklingspengar. Rikta kritiken mot det håll där det kan vara befogat. miljoner som regeringen föreslog till kulturrådets disposition för utvecklingsverksamhet. Det är en i rådande situation måttlig begränsning av anslaget under ett budgetår. Omfördelningen berör också de nära 4 miljoner som frigjorts genom Skådebanan i Stockholms konkurs. De fanns i budgetförslaget till regeringens disposition för teaterfrämjande åtgärder. Att upprätthålla nivån på Riksteatern är naturligtvis en teaterfrämjande insats. En sådan omfördelning av pengar kan otvivelaktigt leda till problem för vissa grupper, det vill jag inte förneka. Däremot reagerar jag mot de målade beskrivningar som görs i debatten om konsekvenserna. Åtminstone Margareta Fogelberg har utmålat de anslag som vi är beredda att gå med på som väldigt katastrofala för kulturlivet. Själv vill hon lägga på 2 miljoner till kulturrådet så att det kommer upp till 19 miljoner. Hon vill lägga på 5 miljoner till de fria grupperna. Jag vill påstå att i den totala kulturbudgeten på detta område är det här väldigt små pengar. Om nu vårt förslag föranleder brösttoner hos folkpartiet, måste man säga att det faktiskt också är befogat med en veklagan över folkpartiets förslag om ytterligare 7 miljoner, för det löser ju inte alla de problem som de fria grupperna har med tanke på de utvecklingspengar som behövs på kulturområdet. Om dessa mycket starka toner i kritiken mot regeringen skulle vara befogade, borde ni rimligen ha lagt på åtminstone 8, 10 eller 15 gånger så mycket som ni de facto har gjort. De rörliga pengarna inom kulturområdet, vare sig de disponeras av kulturråd eller regering, har en stor kulturpolitisk betydelse för utveckling, nytänkande och nya idéer och initiativ. Det är inget tvivel om det. En liten tröst kan möjligen vara att -- jag vet visserligen inte det exakta resultatet -- kulturlotteriet lär ha sålt mycket bra i år. Det ger sannolikt ett större tillskott av rörliga kulturpengar än förra året. Därmed förändras bilden på det här området på ett positivt sätt. Med detta vill jag, herr talman, yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på samtliga reservationer.

Herr talman! Anders Nilssons inlägg visar hur skadligt det förslag var som regeringen presenterade i budgetpropositionen. När han talar om vart, mot vem, kritiken skall riktas, måste jag säga att det är mot regeringen. Vi från vår sida har önskat ta upp en nyanserad diskussion där man ställer sig frågan: Hur får man inom en given kostnadsram -- vi vill inte pruta på teatern -- det bästa möjliga teaterlivet runt om i vårt land? Då har vi sagt oss att en viss begränsning är befogad då det gäller Riksteatern, där man vinner medel som flyttas ut till de regionala institutionerna för att dessa i större utsträckning än nu skall kunna bearbeta sitt eget ansvarsområde, spela på olika platser i landet och därutöver kunna stödjas till turnéer på olika håll i landet. Det vore någonting som skulle ge mer teater för pengarna, för att nu uttrycka sig på det sättet. Det är alltså helt fel när Anders Nilsson försöker skapa intryck av att vår modell skulle ge mindre teater. Den ger mer teater för den gemensamma resurs som står till förfogande. Nu har vi fått en debatt enbart om Riksteatern och hur mycket den får kosta. Vi saknar debatten om svenskt teaterliv. Den får vi ta vid något annat tillfälle.
Herr talman! Jag har visserligen bara varit i riksdagen i knappt sex år, två mandatperioder, men jag har uppfattat det som så att det är den sittande regeringen som har regeringsansvaret fram till den 15 september åtminstone. Jag förstår inte riktigt Anders Nilssons vädjan till oss att vi skulle gå händelserna i förväg. Vem det är som tar till brösttoner får auditoriet avgöra. När regeringen lägger fram sitt budgetförslag, lägger vi fram våra motioner där vi gör våra prioriteringar i kulturbudgeten. De är finansierade till sista öret. Jag har inte beskrivit regeringens nedskärningsförslag som katastrofala. Vad jag har velat betona är att man måste leva upp till sina löften, därför att även kulturinstitutionerna planerar för sin verksamhet.

Herr talman! Man skall inte gå händelserna i förväg och den sittande regeringen har ansvaret fram till den 15 september, säger Margareta Fogelberg. Men hon vill alltså inte ta något resonemang med Lars Ahlmark om anslaget till Riksteatern. Men är det ändå inte så att dessa två partier har sagt sig vilja regera efter den 15 september? Vi talar egentligen inte för varandra utan för svenska folket. Teaterpubliken i Sverige kan ha intresse av att veta hur en moderat-- folkpartistisk regering skulle se på teateranslagen i framtiden. Jag tror att Riksteaterns publik i Falköping och Skövde, som jag tidigare hänvisat till, har ett betydande större intresse av att få veta det än av en akademisk diskussion om hur länge regeringen sitter eller vilka principer som skall vägleda oss. Till Lars Ahlmark vill jag säga att jag i och för sig har respekt för det sätt att resonera som Lars Ahlmark har när det gäller länsteatrarna och Riksteatern. Det är sannolikt att vi gör en olika bedömning, och det är sannolikt att vi båda än så länge får bygga våra kunskaper på otillräckligt underlag, därför att teaterkostnadsutredningen inte är färdig och att det inte gjorts några jämförelser. Men i avvaktan på ett besked tycker jag att det är rimligt att hålla uppe nivån på
Herr talman! Det är väl ändå ganska förmätet, Anders Nilsson, att begära att vi när vi lämnar våra motioner i januari skall konferera med andra partier när vi kanske i detalj i en budget har litet olika meningar. Tidigare, under de borgerliga åren, var det så att folkpartiet faktiskt var garanten för att kulturanspråken blev väl tillgodosedda. Det har också Bengt Göransson erkänt. Varför ser ni socialdemokrater inte till att ni har vänstern med när ni lägger fram era regeringsförslag, så att de går igenom?
Herr talman! Jag vill understryka att vår modell innebär dels en förstärkning i förhållande till regeringens förslag med 5 milj.kr. till Riksteatern, dels en förstärkning av 73 regionalt placerade grundbelopp, dels en beställning till regeringen att vid behov återkomma med ytterligare medel. Avslutningsvis antydde Anders Nilsson att han hade en viss förståelse för tankarna om att vi på sikt kanske kan komma överens. Om Anders Nilsson och jag kan komma överens, är jag övertygad om att också Margareta Fogelberg och jag kan göra det.

Herr talman! Margareta Fogelberg sade att henens parti i de borgerliga regeringarna stod som en garant för kulturbudgetarna. Innebär detta att Margareta Fogelberg nu inte riktigt litar på Lars Ahlmark och moderaterna i de nuvarande diskussionerna, eftersom hon gör denna markering? Till Lars Ahlmark vill jag säga att om jag läser rätt vill moderaterna öka anslaget till de regionala teatrarna med ungefär 8 milj.kr. och anslaget till Riksteatern med 5 milj.kr. Det blir sammantaget en ökning med 13 milj.kr. Med vårt förslag tllför vi 14 friska miljoner till kulturområdet. Det är faktisk ett något bättre resultat, tycker jag.

Herr talman! Jag vill inleda med att yrka bifall till kulturutskottets hemställan i betänkande 23 och avslag på samtliga reservationer. I betänkandet behandlas bibliotek, bildkonst och konsthantverk. Vid förra årets debatt i detta ärende kämpade vi socialdemokrater förgäves för att en omprioritering skulle ske på biblioteksområdet till förmån för en invandrarlånecentral. Den gången menade utskottets majoritet att tre depåbibliotek skulle prioriteras. I dag är det mycket glädjande för mig att kunna konstatera att ett enat utskott inte har något att erinra mot utbildningsministerns förslag i propositionen, när han nu än en gång lägger fram förslag gällande en omstrukturering av depåbiblioteken till förmån för en invandrarlånecentral. Visst kunde vi väl redan förra året ha fattat beslut som möjliggjort denna förändring. Men vi får glädja oss åt den åsiktsändring som nu tycks ha skett bland utskottets övriga ledamöter. Det förefaller som om det nu finns möjlighet till en omprioritering när det gäller den här verksamheten. Herr talman! Jag vill instämma med Stina Gustavsson i det som hon sade om bokbussarnas värdefulla insatser och den uppsökande verksamhetens betydelse inom biblioteksväsendet, framför allt för äldre och handikappade, men också för andra människor i vårt samhälle. Enligt min mening är det dock i första hand en kommunal skyldighet att ge kommuninnevånarna denna service. Ett generellt bidrag utformat på det sätt som Stina Gustavsson föreslår kan jag inte tillstyrka. Tidigare i dag har vi här i kammaren diskuterat ersättning och bidrag till konstnärer. Bild och formkonstnärer tillhör en grupp som vi socialdemokrater vill värna om och stödja genom att bl.a. underlätta utställningsverksamheten och genom att ge en visningsersättning. Det är viktigt att människor runt om i vårt land, var de än bor, får möjlighet till konstupplevelser. Bilden är en viktig del i vår vardag. Det gäller för oss alla att förstå den rätt. Ett sätt att sprida bildkonsten är att placera konstverk i byggnader, som besöks av många människor. Konst i statens byggnader fyller en mycket viktig funktion, men till skillnad från utskottets moderata ledamöter anser vi socialdemokrater också att det är värdefullt med statens medverkan vid konstinköp till föreningsägda lokaler. Konst i folkets hus, i bygdegårdar och i andra samlingslokaler ger bildupplevelser till många männskor, som annars inte skulle få möjlighet till någonting sådant. Herr talman! Projektet Konst där vi bor har speciellt under det senaste året fått ett lyft. Ett stort antal bildkonstnärer har fått arbete och många människor har kunnat glädja sig åt god konst i sin närmiljö. Det är 24 konstnärer som har arbetat för att sprida kunskaper om låne och bidragsmöjligheterna runt omkring i landet. Byggherrar, arkitekter och andra aktiva inom byggnadsproduktionen har visat ett väldigt stort intresse för denna försöksverksamhet. Utskottet delar motionärernas uppfattning om projektets framgång och dess betydelse. Jag ser fram emot den utvärdering som utbildningsministern förutskickar, och jag förutsätter att ärendet förhoppningsvis ganska snart återkommer då det gäller en eventuell permanentning av projektet Konst där vi bor. Det är en utmärkt verksamhet till gagn både för konstnärer och för allmänhet.

Herr talman! Det var både i landstinget och i några kommuner ganska hårda strider om en länsteater i Bohuslän. Men nu är teatern sedan den 1 juli förra året i gång med en engagerad ledning. Landstinget har tagit huvudansvaret för teaterns driftskostnader. Medlemskommunerna stödjer teatern genom årsanslag. Uddevalla kommun har tagit på sig det stora ansvaret att stödja teatern, såväl i egenskap av medlemskommun som genom att svara för teaterns lokaler. Staten, å sin sida, har medverkat till denna satsning på Bohusläns teater genom att godkänna det regionala initiativet, samtidigt som den har bidragit med åtta grundbelopp som en start. Som sagt är teatern i gång med en engagerad ledning. Men det räcker ju inte med en bra ledning för att spela teater. Det var därför som vi på Bohusbänken avgav motion KrU304. Det behövs även skådespelare till de produktioner som har förberetts för nästa år. Man har faktiskt sålt 100 föreställningar under den kommande hösten. Vi blev därför litet oroade över budgetpropositionens förslag om en frysning av grundbeloppen när det gäller regionala teatrar. En frysning går naturligtvis att bära för fullt utbyggda teatrar -- man kan ju alltid omprioritera. Men för en sådan teater som Bohusläns teater, som är under uppbyggnad, skapar en frysning självfallet särskilda problem. Det fanns också en risk för att Uddevalla kommun skulle ompröva eller senarelägga det planerade teaterbygget -- de lokaler som man nu har är alltså provisoriska. Vid sidan av möjligheten att motionera har vi använt även andra kanaler, uppvaktningar av kulturministern, osv. Av dessa resonemang har vi förstått att länsteatern i Bohuslän kan känna sig ganska säker för framtiden. Jag noterade kulturministerns formulering i ett replikskifte med Lars Ernestam. Även om kulturministern inte kan sitta här och lova exakt löd hans formulering: Länsteatern i Bohuslän är med all säkerhet tryggad. Det känns bra för oss. Alla partier på Bohusbänken har varit överens om att motionera för att stödja länsteatern i Bohuslän. Nu har de sex partier som står bakom detta hamnat i olika grupperingar. Det tycker jag inte att vi skall hänga upp oss så väldigt mycket på. Det viktigaste är nämligen att länsteatern i Bohuslän med sin engagerade ledning nu kan gå ut i produktion och genomföra de föreställningar som man redan har sålt. Det är i förhoppningen att allt skall fungera så som vi tror och hoppas att det skall göra som vi socialdemokrater på Bohusbänken kommer att ställa oss bakom majoriteten.

Herr talman! Det var roligt att höra Karl-Erik Svartberg tala så väl för länsteatern i Bohuslän. Jag kan bara uppmana honom och hans kamrater på Bohusbänken att rösta på reservation 7, så kan det bli litet pengar till de regionala teatrarna också.
Herr talman! Det är på det sättet, Margareta Fogelberg, att vi inte har de 10 milj.kr. som krävs i reservationen. Om det bara hade gällt länsteatern i Bohuslän skulle vi ha röstat på reservationen om inte majoriteten hade ställt sig bakom vår motion. Men nu gäller det alltså 10 milj.kr. till bra mycket mer än länsteatern i Bohuslän. Dessa 10 milj.kr. har vi inte. Annars fronderar vi bohuslänningar ibland och kör över regeringens förslag. Men det behöver vi inte göra i detta fall, eftersom vi känner oss trygga ändå.

Herr talman! Det är skönt när man har en sådan starkt tro på sina statsråd. Men det skulle vara ett gott stöd för alla de andra som inte har stått här och talat för sina länsteatrar om vi fick stöd för reservation 7.
Herr talman! Var och en talar ju för sin sak. Vi har talat för länsteatern i Bohuslän och kommer att fortsätta att driva frågan om stödet till den. Och eftersom vi tror oss ha vunnit det som vi var ute efter, har vi ingen anledning att lägga oss i hur man resonerar från andra håll. Jag har full förståelse för att man motionerar, stöder osv. Men nu var det fråga om 10 milj.kr., och det är inte så att dessa 10 milj.kr. skall gå till länsteatern i Bohuslän.
Herr talman! Jag är en av dem som har motionerat om anslaget till Riksteatern och är mycket nöjd med utskottsbehandlingen av frågan så till vida att utskottet inte kan acceptera den drastiska nedskärning av anslaget som regeringen föreslog. Men jag är inte nöjd med att man finansierar ökningen genom att anslaget till kulturrådets verksamhet för utvecklingsarbete minskas med 2 miljoner. Detta fattade vi beslut om tidigare i dag. Jag vill peka på några konsekvenser av detta. länskonstnärer. Kulturrådet tog upp det här förslaget som sitt och uppmanade landstingen ute i landet att med ekonomiskt stöd från kulturrådet under en försöksperiod om tre år genomföra verksamhet med länskonstnärer. Mitt eget landsting, Värmlands landsting, som bedriver en mycket aktiv regional kulturverksamhet, ställde sig bakom detta förslag och lade ned mycket tid och arbete på att förbereda sig för att ett treårigt projekt med två länskonstnärer. Arbetet skulle särskilt inriktas på att stimulera barn och ungdomars intresse för musik och bild. I december 1990 kom besked från kulturrådet där man meddelade att anslag beviljats för tre år preciserat i kronor för de kommande tre åren. Landstinget beslutade om sitt ekonomiska åtagande och planerade ekonomiskt för att ställa upp under treårsperioden. Två unga konstnärer kunde anställas, och de har nu arbetat någon månad och har med entusiasm planerat verksamhet efter de förutsättningar som meddelats från kulturrådet och huvudmannen. Den 16 april kom helt plötsligt besked från kulturrådet att projektet skall stoppas efter ett år beroende på att anslaget till kulturrådets utvecklingsarbete skärs ned, dvs. det anslag som vi fattade beslut om tidigare i dag. Det här är ett konkret exempel för att belysa hur fel det är att man, för att finansiera Riksteaterns anslag, skär i anslaget för kulturrådets utvecklingsarbete. Det var ingen bra lösning. Det leder till ryckighet i planeringen, och det är en lösning som tyvärr föga stimulerar till fortsatt kulturellt utvecklingsarbete. Jag anser att utskottet för att rädda Riksteatern gjort ett mycket gott arbete, men jag beklagar djupt att det till vissa delar måste gå ut över sådan verksamhet som skall stimulera till utveckling av det regionala kulturlivet.

Herr talman! Jag är också missnöjd över att 2 milj.kr. togs från utvecklingsverksamhet på kulturområdet. Men frågan är vad den senaste talaren har för alternativ. Vad skulle hon föredra i stället? För vår del fanns inget annat alternativ. Vi övervägde det positiva att tillföra kultursektorn ytterligare 14 milj.kr. och ge Riksteaterns verksamhet 20 milj.kr. Jag instämmer i att det är negativt att ta pengar från utvecklingsverksamhet inom kultursektorn. Det kommer att drabba just sådana grupper som den senaste talaren tog upp. Men det är meningslöst att säga att något är negativt när det de facto inte finns något annat alternativ i detta sammanhang.
Herr talman! Jag har inte pekat på något alternativt sätt att finansiera Riksteatern. Det är mycket riktigt. Vad jag pekar på är de konsekvenser som man kan uppleva ute i landet på grund av att dessa pengar har dragits in. Jag har tagit detta exempel just för att visa att kulturrådet i detta sammanhang har handlat i en ganska svår och bekymmersam situation, vilekt får effekter även ute i landet. Jag hoppas att man inom kulturrådet skall kunna lösa detta problem och hitta andra pengar just till denna verksamhet som nu har kommit i gång på ett så bra sätt.
Herr talman! Detta gäller inte bara inom kulturrådet. Jag kan lova att vårt parti skall göra allt det kan för att tillföra medel till utvecklingsverksamhet inom kultursektorn. Jag tror också att de socialdemokratiska ledamöterna i utskottet är fullt medvetna om behovet av ökade resurser på detta området.

Fru talman! Det gäller nu att ta nya tag efter den mycket spännande och fina diskussionen om kultur i mera allmänna termer timmarna före middagen. Jag skall inleda den här debatten om kulturmiljö, och jag skall börja debatten med att påminna om att vi faktiskt har ett arv att förvalta -- det är precis vad det handlar om. Jag hör till de politiker som säger att ett land inte bara har en nutid och en framtid utan också en historia. Det är med den kulturkonservativa värderingen som grund som jag för det här resonemanget. På Gotland finns 97 kyrkor. För tre veckor sedan besökte jag i en funktion jag har inom kyrkan några av de kyrkorna. Den kyrka jag mest ägnade mig åt var Eskelhems kyrka söder om Visby. Jag gick runt där och tittade i kyrkan, där århundradens gudstjänster har hållits och där århundradens kulturminnen finns, och jag såg att kyrkan var litet sprucken och litet sned och att det fanns oerhörda behov av upprustning. Erik Sjöberg, antikvarien som var med mig, pekade också och sade, att där behöver vi göra detta, och där behöver vi göra detta, och därefter är det nödvändigt att genomföra olika åtgärder inne i kyrkorummet. Varför nämner jag nu det här? Jo, anledningen är att det utskottsbetänkande som jag i huvudsak skall tala om, nämligen kulturutskottets betänkande nr 25, handlar precis om detta. Det handlar om hur vi skall bevara gamla byggnader och om hur vi skall se till att det kulturarv som finns i byggnaderna, i inredningen och i skulpturerna kan bevaras. Detta förutsätter ett intresse. Vi fick ju tidigare i dag höra av Bengt Göransson att han stod på det godas sida. Det må han få säga, även om jag tycker att det är förmätet, eftersom jag menar att vi som vill slå vakt om kulturmiljön rimligen står på det godas sida. Eftersom socialdemokraterna är klart mindre intresserade, klart mindre ambitiösa och klart underprioriterar de här frågorna kan man fråga sig på vilken sida socialdemokraterna står. Detta förutsätter intresse, och det förutsätter kunskap. Vi har i vår motion, som ligger till grund för en av våra reservationer, talat om hur viktigt det är att man uppmärksammar utbildningen i ett sådant speciellt ämne som byggnadsvård. Det är viktigt att det finns människor som har kunskaper i hur man bevarar gamla byggnader. Det är ingen hemlighet för kulturutskottets ledamöter att det här finns påtagliga brister. Ibland är det inte pengar som fattas, och ibland är det inte heller arbetskraft, utan tillräcklig kunskap. Det är en mycket sofistikerad verksamhet att rädda gamla byggnader, att göra det på rätt sätt och att göra det med pietet -- och då tänker jag inte på pietet i tekniska termer utan i kulturella. Fru talman! Detta är enligt min mening den viktigaste delen av kulturutskottets betänkande 25. Det handlar naturligtvis också om sådana saker som att bevara kulturlandskapet och att hantera fornminnena på rätt sätt. Vi har i vår motion också talat om hur viktigt det är med mångfald i det här sammanhanget. Vi har aldrig förstått varför man inte skulle kunna ha en friare konkurrens i fråga om arbetet med fornminnena. Som jag inledningsvis nämnde uppfattar vi som bildar majoritet i utskottet -- och det är alla partier förutom socialdemokraterna; alla andra partier har ambitioner i den här riktningen -- att socialdemokraterna är dåliga på detta. Det skall bli intressant att höra vad Sylvia Pettersson har för argument, varför socialdemokraterna inte i en diskussion i kulturutskottet även kan prioritera kulturmiljön. Det framgår av reservationer till utskottets betänkande att socialdemokraterna har fått lov att reservera sig. Alla andra partier bildar majoritet, och som bekant är kulturutskottet det av alla utskott där detta oftast händer. Det borde leda till slutsatsen att socialdemokraterna kanske inte är så bra på just det här avsnittet, att den skönmålning som Bengt Göransson förut ägnade sig åt inte har någon som helst grund i det praktiska riksdagsarbetet. Jag blir som politiker och riksdagsman i ett land med världens högsta skatter litet förvånad över att det på alla de områden som man bedömer som angelägna att arbeta med fattas pengar. Hur är det möjligt att vara ansvarig för ett politiskt system där det fattas pengar till allt som är angeläget? Det sägs att det inte finns några pengar till vare sig skola, barnomsorg eller äldrevård. Likadant är det på den lilla sektion som många av oss tycker är den kanske viktigaste i den politiska verksamheten, nämligen kulturen -- det finns inga pengar. Flera partier i utskottet -- ibland de tre borgerliga partierna och ibland moderaterna och folkpartiet -- har på några punkter varit tvungna att säga att det inte kan vara som det för närvarande är. Vi är tvungna att göra överflyttningar mellan olika poster så att den kvalitet som är det helt avgörande i de här sammanhangen inte tappas bort. Jag tänker på sådana saker som att det skall betalas hygglig hittelön till den som hittar fornminnen och en sådan fullkomligt självklar sak som att man skall kunna bevaka museernas samlingar. Det är närmast genant att vi i det som förr i världen kallades välfärdsstaten Sverige inte ens skall kunna få regeringspartiet att förstå att en sådan sjävklar sak som att bevaka museernas samlingar fordrar anslag. Fru talman! Jag skall inte yrka bifall till så många reservationer. Men vad gäller betänkande 25, som jag i första hand har talat om, yrkar jag bifall till reservation 14. Jag gör det därför att det i den reservationen ligger en annan kvalitetsbedömning i fråga om vilken vi tycker att regeringen gör dåligt ifrån sig och socialdemokraterna i utskottet är litet aningslösa, eftersom de inte förstår vilka kvalitetsförluster man kan göra genom att inte bifalla sådana här förslag. Vi vill utöka möjligheterna för museerna att köpa in samtida svensk konst. Vi hade tidigare i dag en debatt, som för moderaternas del sköttes av Lars Ahlmark och som handlade rätt mycket om satsningar centralt resp. regionalt. I våra betänkanden ligger också frågan om museerna. Här är det, som alla som har läst betänkandena vet, alldeles klart att vi mer vill satsa på de regionala och centrala museerna och ge dem möjligheter att få ett anslag som ligger väsentligt över vad som föreslås i propositionen och vad socialdemokraterna i utskottet kan hänga med på. Vi menar att vi, om vi satsar kraftfullt och seriöst på regionala och centrala museer, inte behöver använda Riksutställningar i tillnärmelsevis samma utsträckning som tidigare. Vi gör en betydande besparing på riksutställningar men menar att det i satsningen på regionala och centrala museer finns starka kvalitetsskäl som förklarar omprioriteringen inom budgeten. Till kulturutskottets betänkande nr 26 har fogats en reservation från vår sida som handlar om var forskningen och utvecklingen inom kulturområdet bör ligga. Vi menar att dessa uppgifter bör överföras från kulturrådet -- de som vet vad vi har för inställning till kulturrådet förstår också varför -- till den plats där de rimligen hör hemma, nämligen vid universitetsfakulteternas samhällsvetenskapliga sektioner. Med detta, fru talman, yrkar jag också bifall till reservation 1 till betänkande 26.